Herr talman! Jonas Sjöstedt har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att svensk militär inte sammanblandas med eller samverkar med Task Force 3-10. Task Force 3-10, TF 3-10, är baserad på Camp Marmal i provinsen Balkh. Marmalbasen tillhör ledningsnivån Regional Command North, det vill säga det norra regionala ISAF-kommandot. Det är den tyske befälhavaren för RCN som ansvarar för Marmalbasen, inte det svenskledda PRT Mazar-e Sharif. Svenska enheter har enligt Försvarsmakten ingen samverkan av något slag med Task Force 3-10. Således sker inget informationsutbyte mellan svenska enheter och Task Force 3-10. Svenska enheter, officerare och soldater har en direkt skyldighet att anmäla om folkrättsstridiga handlingar bevittnas. Detta sker både i ISAF:s kommandokedja och i den nationella ledningskedjan.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret. Denna debatt handlar om ett amerikanskt specialförband, TF 3-10 - ett förband som står under Pentagons direkta befäl. Det ingår inte ingår i ISAF-styrkorna och agerar därmed inte på FN-mandat. En del av denna styrka är förlagd till Camp Marmal. Basen delas med framför allt tyska soldater, men även svensk militär är stationerad på basen. Task Force 3-10 beskrivs ibland som en dödspatrull. Dess uppdrag är capture or kill, tillfångata eller döda. De arbetar utifrån en lista - Joint Prioritized Effects List, JPEL - med mer än tvåtusen namn på personer som ska oskadliggöras. Uppgifter i tidningar som The Guardian och Der Spiegel visar hur det går till. Ibland försöker man inte ens tillfångata; man bara dödar. The Guardian tar i dag upp ganska välkända fall med många civila dödsoffer när TF 3-10 slagit till. En gång dödade man av misstag sju afghanska poliser. En annan gång var det sju skolbarn på en skola på den afghanska landsbygden som fick sätta livet till. Förbandet och dess samröre i norra området har väckt stor debatt i Tyskland som lämnat ut namn till JPEL. Minst en av de personerna har blivit dödad. Av tyska tidningar framgår att fler länder, okänt vilka, har lämnat ut namn till vad som ibland beskrivs som en dödslista. I sitt svar här förnekar försvarsministern samarbete eller informationsutbyte mellan svensk trupp och Task Force 3-10. Det är bra, för det vore mycket problematiskt om svensk trupp arbetade tillsammans med ett förband av nämnda typ. Det skulle göra oss medansvariga. Samtidigt bekräftar försvarsministern i sitt svar att han är medveten om Task Force 3-10 och dess existens och om att en del av förbandet finns på en bas där även svensk trupp är stationerad. Detta skiljer sig från tidigare presskommentarer från Försvarsmakten. Jag har några följdfrågor: 1.Som försvarsministern vet agerar även svenska specialförband i Afghanistan. Inte minst gäller det spaning. Även FRA finns, såvitt jag vet, på plats i Afghanistan. Kan försvarsministern garantera att inte heller dessa specialförband har samarbetat eller samarbetar med amerikanska specialstyrkor av den typ som det här är fråga om eller sänder information till dem? 2.Den svenska underrättelsesektionen i Mazar-e Sharif rapporterar sina underrättelser till Regional Command North. De finns på Camp Marmal. Där finns även Task Force 3-10. Hur kan försvarsministern veta att de uppgifter som den svenska underrättelsesektionen sänder in inte förs vidare och att namn från de svenska underrättelserna inte hamnar på JPEL? 3.Det är i dag beslutat att den svenska styrkan i Afghanistan ska inlemmas i Natos kommunikationssystem som bygger på krypterad kommunikation över Afghanistan. Det här systemet gäller inte bara ISAF-styrkor utan även OEF-styrkor som tillhör Nato. Är det inte så, försvarsministern, att amerikanerna därmed i praktiken kommer att få tillgång till all information som de svenska trupperna väljer att sända över detta Natos kommunikationssystem?

Herr talman! När jag för ett tag sedan talade med Jonas Sjöstedt om den här interpellationen blev jag intresserad av att få veta lite grann i denna brännande fråga. Efter att ha sett det svar som försvarsministern nu avgett blir jag inte förvånad - vi har ju sett det förut - men svaret är väldigt kort och egentligen intetsägande. Allting förnekas, men de frågor som Jonas Sjöstedt ställt här kommer försvarsministern säkert att försöka svara på. Också jag har några kommentarer och även några frågor i sammanhanget. I långa stycken är svenskt försvar på väg att omdanas. Vi håller ju på att ta bort värnplikten och få in en yrkesarmé. Det gäller också annat som kopplas till utvecklingen av vårt försvar - EU-kopplingen och en större koppling till samarbete exempelvis med Nato och därmed kanske också med USA. Det framkallar ett antal frågor om underrättelseverksamhet tillsammans med andra länder. Det finns ett hemlighetsmakeri kring detta som reser en massa frågor om vad vi kan få ut, vilken information vi kan få om det som händer och hur utbytet sker samt om det faktiskt är så att Sverige deltar i utbyte av information som drabbar människor som kan vara oskyldiga och som drabbar människor som finns runt omkring dem som kanske är skyldiga. I fråga om det här samarbetet i Afghanistan, om det nu finns ett sådant, en brännande fråga i Sverige, kan man se hur vi i Vänsterpartiet många gånger får rätt i vår slutsats om att saker som görs - om det nu är så att dödspatruller åker ut och urskillningslöst dödar människor - får motsatt effekt. Det skapar en mycket större förståelse och sympati för de talibaner i Afghanistan som i dag är motståndare framför allt till USA. Vad ligger i detta? Vad gör vi i Sverige, och vad tycker vi i Sverige om detta? Står vi upp för de mänskliga rättigheterna, folkrätten och sådant, eller är vi medlöpare i en process som i dag kanske pågår? Detta är naturligtvis viktigt med tanke på framtida aktiviteter både i Afghanistan och på andra ställen. Vår försvarsmakt måste på något sätt ta ställning till hur vi arbetar, hur vi gör, och till vilka vi samarbetar med och vilka vi tar ställning för. De frågor som Jonas Sjöstedt här lyft fram är definitivt centrala i sammanhanget. Är det så att vi har ett samarbete? Är det så att svenska specialförband finns med på ett sådant sätt att det innebär att vi samarbetar med andra makter - underrättelsesektioner? Framför allt är, tycker jag, kopplingen till USA besvärlig. USA är en stormakt som på alla sätt visar vad de vill i världen. I alla lägen vill de försvara sina intressen. Det gör, anser jag, att det hela blir mycket problematiskt. Därför skulle också jag här vilja ha svar på de frågor som Jonas Sjöstedt ställt.
Herr talman! Ledamöter i riksdagen ställer i regel interpellationer för att få svar på de frågor man för fram i sin interpellation. Alla Sjöstedts frågor i interpellationen, både den direkt uttryckta och de implicita, indirekta frågorna, är entydigt besvarade: Någon sammanblandning mellan Sverige och Task Force 3-10 har inte skett. Detta är dock, herr talman, inte Jonas Sjöstedts syfte. Det är entydigt så att det handlar om någonting annat, nämligen att så split och misstro mot den svenska insatsen i Afghanistan. Jag vill gratulera Jonas Sjöstedt till ett väl genomfört mediespel inför denna interpellationsdebatt. Dock har Jonas Sjöstedt i dagens Aftonbladet skrivit en helt exempellös artikel gällande den svenska insatsen. Han säger å ena sidan att det enligt Vänstern aldrig har förekommit uppgifter om att svenska soldater har agerat fel - så långt allt väl. Å andra sidan säger han att det nu är mycket som tyder på att även den svenska insatsen har tydligare koppling till de övergrepp som begås än vi tidigare misstänkt. Det är häpnadsväckande påståenden. Jag vill fråga Jonas Sjöstedt: Vad tyder på detta? Vad är det Vänsterpartiet har misstänkt? Vad är det Vänsterpartiet nu misstänker, och på vilka grunder framför Vänsterpartiet dessa misstankar? Förstår inte Jonas Sjöstedt vad det är han själv antyder gentemot svenska biståndsarbetare, soldater, diplomater och anhöriga? Att anklaga någon för delaktighet i eller koppling till brott mot mänskliga rättigheter och övergrepp mot civila människor, som Sjöstedt gör i sin artikel, är utomordentligt allvarligt. En sådan anklagelse kan rimligen bara ske på utomordentligt solida grunder. Vad är det Vänsterpartiet hävdar att man vet, anser sig veta eller har som grund för sina påståenden? Det som också är anmärkningsvärt är Vänsterns totala relativisering av människoliv. Man påstår i dag i Aftonbladet att man har uppmärksammat båda sidornas brott mot mänskliga rättigheter i Afghanistan. Det är fullständigt fel. Man ägnar sig helt och uteslutande åt att peka på den minoritet av civila dödsfall som den internationella närvaron sägs orsaka. Här räcker det för Vänstern med antydningar eller misstankar som de Vänsterpartiet i dagens tidning riktar mot Sverige och den svenska närvaron. Vänsterpartiet har aldrig brytt sig om den majoritet - vi pratar minst två tredjedelar - av civila dödsfall som talibaner och extremister orsakar. Var finns artiklarna, Jonas Sjöstedt? Var finns interpellationerna och de skriftliga frågorna? Var finns uttalandena från Vänsterpartiet som entydigt fördömer motståndsgruppernas, talibanernas och extremisternas våld mot civila? Inte i någon del i Sjöstedts mediespel inför dagens debatt finns några som helst fördömanden av talibanernas våld mot civila, trots att detta våld medvetet riktas mot civila för att undertrycka civilbefolkningen. Byar hålls i terror och utsätts för repressalier om de samverkar med sin egen regering eller för den delen ISAF. Alla människoliv är lika mycket värda. Vänstern har inte ägnat något intresse alls åt de civila som medvetet dödas av motståndsgrupper och extremister i Afghanistan. Denna totala brist på trovärdighet hos Sjöstedt och Vänstern i samtliga frågor som rör Afghanistan blir så uppenbar. Man pratar om - och det är rätt i sig - det våld som den internationella närvaron har riktat, ofta av misstag, mot civila men blundar fullständigt för det medvetna våld som extremisterna begår mot civila. Därför klingar Sjöstedts engagemang fullständigt falskt.
Herr talman! Det brukar sägas att anfall är bästa försvar, och det gäller tydligen även försvarsministrar när man inte svarar på en enda av de frågor man fick utan går till ett våldsamt svingande motangrepp. Kan det möjligen bero på att det saknas svar på frågorna? Sten Tolgfors! Vi uppmärksammade denna riksdag på talibanernas övergrepp i Afghanistan via motioner redan innan talibanerna avsattes. Det var mer än ditt eget parti orkade med på den tiden. Det är alltså lite stenkastning i glashus här. Vi har aldrig anklagat den svenska truppen för att begå några övergrepp. Vi blir bekymrade när man delar bas med ett förband som bevisligen både har dödat civila och ibland beter sig som en ren dödspatrull. Det borde bekymra även försvarsministern. Så till mina frågor, som försvarsministern väljer att inte svara på. Den första: Svenska specialförband har varit verksamma i Afghanistan. Inte minst gäller det spaning - även FRA finns såvitt vi vet på plats. Kan försvarsministern garantera att de inte samarbetar med eller sänder information till amerikanska specialstyrkor av den typ vi här pratar om? Det är en viktig fråga. Det handlar om trovärdigheten i försvarsministerns svar. Den andra frågan är kanske ännu mer central. Den svenska underrättelsesektionen rapporterar sina underrättelser till det regionala kommandot i norr - till Camp Marmal, antar jag. Där finns också förbandet Task Force 3-10. Hur kan man säkert veta att dessa uppgifter i andra eller tredje led inte hamnar där man inte vill att de ska hamna, till exempel på JPEL - det som i praktiken kallas "dödslistan"? Kan försvarsministern garantera det här och nu? Om försvarsministern inte kan göra det faller ju svaret på interpellationen. Den tredje frågan är lite delikat. Vi ska ha samma kommunikationssystem i Afghanistan som Nato. Jag antar att det då är samma kommunikationssystem som även denna typ av förband har. Innebär det inte att amerikanerna i praktiken kan höra den svenska kommunikationen på plats? Dessa frågor är centrala, för om Sten Tolgfors kan svara som jag hoppas, nämligen att vi inte behöver ha några farhågor för något av detta, håller svaret på interpellationen. Kan han inte svara så för var och en av frågorna håller inte svaret. Därför ser jag fram emot att få konkret svar på dessa frågor. Kriget i Afghanistan är fruktansvärt. Framför allt är det fruktansvärt för afghanerna. Det är ingen tvekan om att den största olycka som skulle kunna drabba Afghanistan vore talibanernas återkomst. Det är just därför jag ifrågasätter strategin för den svenska och den internationella militära närvaron i Afghanistan. Ju längre den militära insatsen har fortsatt, desto starkare har nämligen talibanerna blivit. Ju fler övergrepp som sker mot civilbefolkningen, desto lättare får talibanerna att rekrytera soldater. Därför är det så avgörande att vi inte beblandar oss med ett amerikanskt förband av denna typ. Vi ska till exempel inte dela bas eller kommunikationssystem med dem. Denna fråga menar jag att försvarsministern borde ta på lite större allvar. Det handlar också i grunden om att hålla någon sorts rågång mellan ISAF och OEF - någon sorts rågång mellan dem som faktiskt är där på FN-mandat och dem som inte är det. Det blir alltmer bekymmersamt i takt med att de amerikanska styrkorna flyttar in i det svenska området och man alltmer delar infrastruktur, till exempel en gemensam bas. Mina huvudfrågor till försvarsministern är dock de tre konkreta frågorna om risken för informationsöverföring till denna typ av amerikanska baser. Jag ser fram emot det konkreta svaret på var och en av dessa tre frågor.

Herr talman! Jag tycker att man ser att detta är en fråga som är besvärande för försvarsministern. Det är som Jonas Sjöstedt säger: Anfall är bästa försvar. Man får på sätt och vis en känsla av att det finns något slags bakgrund som inte går att lyfta fram - något slags hemlighetsmakeri. Ibland, när vi förut har haft debatter med andra ministrar, har jag fått känslan att detta gränsar till ett litet hyckleri - man kan inte avslöja saker, för de är besvärande. Det försvarsministern kallar mediespel är faktiskt berättigade frågor. Vad är det som händer, och vad gör svensk försvarsmakt i dessa frågor i Afghanistan? Har vi ett samarbete som egentligen inte är rättfärdigat, ett samarbete som på något sätt är kontraproduktivt? Det finns ju där. Vad händer i Afghanistan? Vad händer med de svenska styrkor som finns där om stödet för talibanerna växer? Detta har varit vår fråga i många år. Vänsterpartiet var det parti som först lyfte frågan om talibanerna och vad som hände där. Det förtryck som finns har också funnits just i talibanernas Afghanistan. Det är alltså också någon slags gränskänsla av hyckleri, att man på något sätt kastar tillbaka till oss att det är så väldigt viktigt med talibanerna när vi i Vänsterpartiet egentligen har drivit frågan längst av alla. Att höja rösten är naturligtvis ett debattknep som kan lura vissa. Frågorna kvarstår - de som Jonas Sjöstedt lyft fram, de som förekommer i debattartiklar i Aftonbladet och i övrigt. Vad händer med svensk försvarsmakt? Vilka samarbetar vi med? Är det så att vi gör saker som vi inte borde göra när vi i namn av att försvara mänskliga rättigheter och folkrätt gör saker tillsammans med styrkor som inte är under FN-mandat? Det är frågor som borde kunna besvaras av försvarsministern.
Herr talman! Jonas Sjöstedt är höggradigt ointresserad av rågången mellan olika insatser i Afghanistan av den enkla anledningen att han vill att Sverige ska lämna Afghanistan oavsett rågång eller inte rågång. Konsekvensen av detta är att Afghanistan än en gång skulle riskera att återgå till ett styre baserat på extremism och förtryck av civilbefolkningen. Det är det Vänsterpartiet står för. En oreserverad omedelbar svensk tillbakadragning av militär närvaro i Afghanistan får den konsekvensen. Det intresserar inte Jonas Sjöstedt. Visa mig gärna, Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiets motioner, interpellationer, skriftliga frågor, pressmeddelanden, artiklar som handlar om de civila offren för talibanernas och extremisternas våld i Afghanistan och visa mig de politiska initiativen, så lovar jag att ta ditt engagemang vad gäller våld mot civila i Afghanistan på betydligt större allvar! Jag vill hemskt gärna ta del av Jonas Sjöstedts reseskildringar från hans resor i Afghanistan, samtal med lokala politiker och civilbefolkningen och redogörelse för hur de ser på den internationella militära närvaron och konsekvenserna om omvärlden skulle lämna landet. Jag har besvarat exakt de frågor som ställs i interpellationen. Jonas Sjöstedt har inte besvarat någonting vad han baserar sina påståenden på. I Aftonbladet i dag skriver han: "Tyvärr är det nu mycket som tyder på att även den svenska insatsen" - inte ens bara den militära utan generellt den svenska - "har tydligare kopplingar till de övergrepp som begås i Afghanistan än vad vi tidigare misstänkt." Då behöver jag veta: Vad är det som tyder på detta? Vad är det Vänstern tidigare har misstänkt? Vad är det Vänstern nu misstänker och på vilka grunder? Vad är det Vänstern vet eller anser sig veta som ger grund för sådana påståenden som riktar sig mot hela den svenska närvaron, civil, politisk, diplomatisk och militär, i Afghanistan? Jag har tydligt svarat på Sjöstedts fråga: Samverkar svensk militär med Task Force 3-10? Svensk militär samverkar inte med Task Force 3-10. Försvarsmakten har svarat departementet entydigt på detta. Marmalbasen ligger inte under svenskt ansvar, som Sjöstedt sade i början av sitt mediespel, utan tyskt. Det är där den tyske befälhavaren för Regional Command North sitter och som ansvarar för basen. Sverige samverkar med andra ISAF-enheter och afghanska förband. Det är mer än 40 länder som är på plats i Afghanistan och som alla tar gemensamt ansvar för fred och säkerhet där. Vi uppträder alltid tydligt under ISAF:s flagg. Vi har inte sett några tecken på sammanblandning, som frågan från Sjöstedt landade ut i, mellan svensk närvaro och andra länders närvaro, i synnerhet inte Task Force 3-10. Ingen information lämnas enligt Försvarsmakten till Task Force 3-10, utan vi har kontakt med vår struktur, som är ISAF-strukturen. Den sista poängen: Svenska enheter, officerare och soldater har skyldighet att direkt anmäla folkrättsstridiga handlingar som bevittnas, både ISAF:s kommandokedja och den nationella ledningskedjan. Därmed är samtliga frågor som Sjöstedt ställer i sin interpellation besvarade, men han är skyldig svar på samtliga frågor jag har riktat till honom här i dag. Vad är det Vänstern vet om svenska övergrepp i Afghanistan? Vad finns det för grund att göra ett sådant påstående? Hur ska de som deltar i insatsen och deras anhöriga uppfatta sådana påståenden från Sjöstedt?

Herr talman! Om försvarsministern hade läst den tidigare artikeln kunde han ha sett att vi aldrig påstått att svenska soldater begått några övergrepp i Afghanistan - svart på vitt i tidningen. Du vet mycket väl, ministern, vad jag frågar efter. Försvarsministern är helt medveten om vad de tre följdfrågorna handlar om. De handlar om hur informationen går från de svenska trupperna och hur den kan användas av amerikanerna. Det är konkretiseringen, det är själva vägen som avgör om försvarsministerns första svar på interpellationen är giltigt eller ej. På de frågorna väljer försvarsministern att inte lämna något svar. Det är oroande. Om det är så - och det har försvarsministern inte på något sätt förnekat i debatten - att den svenska underrättelsesektionen rapporterar sina underrättelser till det norra regionala kommandot kanske uppgifterna kan hamna hos amerikanerna. Det är en intressant fråga. Det innebär inte att svenskarna skickar uppgifter direkt till exempelvis JPEL eller Task Force 3-10, men de kanske går en annan väg. Då vill jag veta om försvarsministern kan garantera att de inte går den vägen. Hur är det med det nya kommunikationssystemet? Är det inte så att amerikanerna i praktiken kan ta reda på allting som sägs? Då kanske det blir svårt att hemlighålla saker som man vill hemlighålla i det systemet. Jag noterar att försvarsministern väljer att inte svara på mina frågor. Därför kommer jag att återkomma till dem i olika forum; det kan bli ett löfte. Jag skulle vilja höra hur försvarsministern själv vill karakterisera det förband som vi delvis delar bas med. Är det som The Guardian och Der Spiegel skriver och som ingen förnekar, att man har råkat skjuta civila, att man i praktiken har dödat människor utan att försöka ta dem till fånga och att man håller människor fängslade utan rättegång, försvarbart?
Herr talman! Jonas Sjöstedt inleder med att säga: Vi har aldrig sagt att Sverige är delaktigt i några övergrepp. Sedan går han över till sin artikel där man anser att så är fallet, men han kan inte ge någon grund för påståendena. I artikeln i Aftonbladet i dag, som jag rekommenderar till läsning och som är så avslöjande för Vänsterpartiet, inleder man med att beskriva alla de övergrepp som man anser begås mot civila i Afghanistan. "Dessa övergrepp har skapat ett omänskligt lidande för civilbefolkningen -." Men man säger ingenting om vare sig terrorism, extremism, talibaner, dem som tidigare utgjorde diktaturen i Afghanistan, dem som riktar sitt våld medvetet och med flit mot civila. Det är inte intressant för Vänsterpartiet. Förklaringen till det är bara inrikespolitik. Det är inte så att Vänsterpartiet ger sig ut i världen bara i akt och mening för att stödja mänskliga fri och rättigheter, för då hade man inte kunnat vara så blind i Afghanistan att man bortser från två tredjedelar av det dödliga våldet för att tala inte om nästa tredjedel utan om de 20 procent, enligt de senaste uppgifterna, som den internationella närvaron står för. Jag är den första att beklaga att det finns ett sådant våld. Jag har tagit upp det på samtliga möten med ISAF-länder som jag har varit på, direkt med den afghanska regeringen och direkt med amerikanerna. Sådant våld måste upphöra. Men jag är inte så blind att jag bara ser en part. Jag är inte så blind som Sjöstedt att jag kan bortse från två tredjedelar av det dödliga våldet, av inrikespolitiska skäl. Sjöstedt har inte gett något exempel på sitt engagemang för alla människor i Afghanistan. Var finns artiklarna, motionerna, interpellationerna och de skriftliga frågorna, pressmeddelanden som handlar om hela det afghanska folkets lidande? De finns inte. Därför klingar Sjöstedts engagemang i frågorna väldigt falskt. Med detta sagt är jag helt för att man för en debatt om den svenska närvaron i Afghanistan, som jag ansvarar för, och om vad vi uppnår där, för det är ganska mycket just nu både civilt och militärt.